Den skogsbrand som drabbade Västmanlands län i augusti i år är den största skogsbrand som inträffat i Sverige i modern tid. I inledningsskedet låg ansvaret för räddningsinsatsen på kommunal nivå.Räddningsarbetet utfördes av kommuner, statliga myndigheter, privata aktörer och frivilliga. Ett antal helikoptrar, både civila och från Försvarsmakten, deltog i släckningsarbetet. Efter bedömningen att Sveriges resurser inte var tillräckliga, efterfrågades hjälp via EU:s civilskyddsmekanism, som på begäran koordinerar hjälpbehov mellan EU:s medlemsstater. Italien och Frankrike bistod med flygplan för brandsläckning, och Norge bistod med helikoptrar. Försvarsmakten har sedan länge och på ett väl fungerande sätt lämnat stöd till samhällets aktörer vid hanteringen av allvarliga olyckor och kriser. Försvarsmakten är enligt lagen om skydd mot olyckor skyldig att delta i räddningsinsatser om det finns lämpliga resurser och om deltagandet inte allvarligt hindrar den vanliga verksamheten. Försvarsmaktens medverkan i brandbekämpningen var viktig, och stödet bestod av fyra till fem helikoptrar över tiden, enligt Militärregion Mitt, inklusive det stora antalet hemvärnssoldater som deltog på marken. Försvarsmaktens stöd till det civila samhället utformas efter tillgängliga resurser och vad som begärs i det aktuella fallet. I dagsläget kan bara helikopter 10 bistå med vattenbombning, medan övriga helikoptersystem kan bistå med exempelvis överblick och räddningsinsatser. Både helikopter 14 och 16 kommer dock att utrustas för att kunna bistå vid brandbekämpning. Utbildning och övning för denna uppgift pågår.I augusti i år beslutade den tidigare regeringen att tillsätta en särskild utredare med uppdraget att beskriva och utvärdera den operativa insatsen och övrigt arbete under skogsbranden. Utredaren Aud Sjökvist ska identifiera möjliga förbättringsåtgärder och, om det bedöms lämpligt, lämna förslag på nödvändiga författningsändringar. Syftet är att utredningen ska kunna användas i regeringens arbete med att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera allvarliga olyckor och kriser. Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2015. I utredningsuppdraget ingår bland annat att belysa förutsättningarna för brandbekämpning från luften. Utredaren ska bland annat bedöma tillgången till helikoptrar och flygplan som kan användas vid brandbekämpning nationellt och internationellt. Jag vill inte i detta läge föregå utredningens resultat.
Jag vill också tacka för svaret. Jag har full förståelse för att statsrådet inte vill föregripa den utredning som bland annat ska bedöma tillgången på helikoptrar som kan användas vid brandbekämpning. Men, precis som statsrådet skriver, det finns redan beslut om att inte bara helikopter 10 utan även helikopter 14 och 16 ska kunna bistå med vattenbombning.Under dessa dagar har även helikopterbristerna i samband med ubåtsjakt varit uppenbara, men inte ens fullt utrustade och levererade helikopter 14 kommer att kunna bomba annat än med vatten. Det är verksamt vid skogsbränder, dock har de mer tveksam effekt vid ubåtsjakt, tror jag.Statsrådet skriver att det pågår utbildning och övning för denna uppgift. Han skriver också att det är mer än utbildning och övning som saknas. Både helikopter 14 och 16 kommer dock att utrustas för brandbekämpning.För en lekman är detta lite svårt att förstå. Upphandlingen av denna helikoptertyp inleddes ju redan 1999, under förra årtusendet. År 2001 skrevs kontraktet under, men inte förrän 2007 landade den första helikoptern i Sverige. Trots att leveransen skulle vara klar 2009 var det först 2011 som FMV kunde inleda överlämnandet av helikoptersystemet till Försvarsmakten.I skrivande stund är det 7 av 18 beställda helikoptrar som är levererade. Slutleveransdatum antas nu vara 2019. Trots att upphandlingen började för 15 år sedan och leveransen för 6 år sedan finns det inte utrustning för brandbekämpning till dessa helikoptrar. Så det är mycket mer än utbildning och övning som krävs. I väntan på det beslutades det 2011 att komplettera med helikopter 16. Tyvärr är inte heller den färdigutrustad för vattenbombning.

Herr talman! Jag får gratulera Stig Henriksson till att ha kommit hit till riksdagen. Det är ett fint uppdrag, och det ger en möjlighet att använda den erfarenhet man har som kommunstyrelseordförande i många år. Jag får gratulera till den möjligheten. Jag upplevde det själv som positivt när jag kom hit.När det gäller själva sakfrågan ligger det mycket i det som beskrivs om förseningar av leveranser och att en hel del i övrigt återstår. Vi har i den nya regeringen haft väldigt kort tid på oss - vi har inte verkat särskilt länge i departementen.Det pågår naturligtvis utbildning och övning, och det pågår en beställningsprocess. Men det gäller också att se vad vi kan göra för att förbättra situationen. Den generella situationen just nu är att vi på olika sätt måste se över hur Försvarsmaktens styrkor och svagheter ser ut.En sådan viktig punkt blir före jul när Försvarsmakten kommer att redovisa sin bild av inriktningspropositionen, där de kommer att ställa det som Försvarsberedningen har föreslagit på en lång rad punkter gentemot den verklighet vi upplever. Då ska olika förmågor analyseras och redovisas. Jag kommer att med en särskild utredare titta igenom styrkor och förbättringspotential inom svensk försvarsmakt under hösten så att det också finns med i ett underlag för inriktningspropositionen.Det finns oerhört många behov på en mängd olika områden. Det är enklare att räkna upp det som vi har förbättringspotential på än att bara peka på den situation som vi kan vara absolut nöjda med. Vi har alltså många utmaningar.

Om Försvarsmakten har lämpliga resurser och ett deltagande inte allvarligt hindrar myndighetens vanliga verksamhet är man således skyldig att bistå räddningsledaren.Självklart ska Försvarsmakten i sådana här sammanhang bistå med all tillgänglig personal och de resurser som finns. Men jag vill primärt peka på att det finns en kärnverksamhet i Försvarsmakten som måste gå före, och det är också lagreglerat.
Herr talman! Jag förstår fuller väl att det finns skäl att analysera styrkor och svagheter.

Senare sades även Försvarsmaktens avtal med Sjöfartsverket upp avseende helikoptrar i beredskap på olika platser i Sverige för sjöräddning.Det är inte så att man inte hjälper till - man gjorde jättebra insatser bland annat vid skogsbranden i Västmanland. Men det kan bara ges stöd om det handlar om olycka, om att rekvirera räddningsledare och om Försvarsmakten har någon resurs, det vill säga vilket inte längre är säkert.I propositionen som ligger till grund för 2009 års försvarsbeslut anger regeringen att Försvarsmakten fortsatt bör kunna bistå det övriga samhället. Men förutsättningen är att det sker inom ramen för myndighetens befintliga resurser och förmåga. Stödet ska kunna inordnas i myndighetens ordinarie verksamhet och - där kommer klämmen - får inte bli dimensionerande eller utgöra ett hinder för den ordinarie verksamheten.Det var också med hänsyn till detta som den helikopterutredare som särskilt skulle utreda huruvida helikopter 4, Vertolhelikoptrarna, skulle avvecklas eller inte till slut rekommenderade avveckling. En utgångspunkt för utredningens ställningstagande i delfrågan om att helikopter 4-systemet inte borde vidmakthållas är att stödet till det civila samhället inte får vara dimensionerande.Det gjorde naturligtvis att vi stod där tämligen fattiga på brandbekämpningshelikoptrar när den största skogsbranden i Sveriges moderna historia bröt ut. Det var ett aktivt beslut att det skulle vara på det sättet. Det tål nog att tänka på i väntan på utredningen och dess förslag.
Herr talman! Först vill jag markera ett stöd för den personal, de myndigheter och de kommuner - alla som var inblandade i detta arbete, inklusive Försvarsmakten - som jag anser gjorde ett bra arbete under denna tid. Det var många som gjorde oerhört avancerade insatser för att klara situationen. Det gäller även färdig materiel som Försvarsmakten och dess personal bidrog med.När det gäller besluten bör man påminna lite om historien. Jag har inte varit inblandad i dessa frågor mer än under den förra valperioden, och nu tänker jag inte gå in i det på djupet. Men jag kan konstatera att man i försvarsbeslutet 2004 omriktade försvaret från invasionsförsvar till insatsförsvar. Där sade man att man skulle upprätthålla ett militärt försvar som i grunden ska ha förmåga till väpnad strid. Då dimensionerades helikopterorganisationen för de militära uppgifter som Försvarsmakten har. De resurser som man gick in med blir en reaktion på vad som begärdes och den tillgänglighet man förväntade skulle finnas.Dessutom har civilförsvaret, som tidigare ingick i en bred totalförsvarstanke, reducerats i betydande grad. I den försvarsberedning som nu har arbetat pekar man på att det är nödvändigt att återuppbygga ett civilt försvar också som ett stöd för det militära försvaret.Vi hade en annan organisation en gång i tiden, och det är olika riksdagsbeslut som har styrt. Det sista stora beslutet i linje med att förändra hela organisationen var det beslut som togs av den gamla riksdagsmajoriteten när man avvecklade den allmänna värnplikten och gick in i ett renodlat yrkesförsvar. Det beslutet togs med tre rösters övervikt.Nu har vi gått mot ett läge där den nationella dimensionen i Försvarsmakten återigen har kommit upp till ytan, där det tidigare var internationella operationer som skulle gälla och vara det dimensionerande.

Sedan kan man naturligtvis diskutera och fundera på hastigheten i det. Man kan också ägna stor kraft åt att fundera över hur leveranserna av dessa helikoptrar har pågått tidigare under åren. Men den här debatten kanske inte var avsedd för det.Vi har stora utmaningar framför oss på en mängd områden inom försvars och säkerhetspolitiken, och det här är en viktig del som vi får se över i framtiden.
Herr talman! Det är viktigt att vi ser över hur det civila samhället ska kunna stödja Försvarsmakten. Jag finner det naturligtvis lika viktigt att se det tvärtom, hur Försvarsmakten på olika sätt ska kunna vara ett stöd för det civila samhället.Inte minst klimatförändringarna kommer rimligen att göra att antalet skogsbränder, och svåra skogsbränder, inte minskar i detta land utan ökar.

Stort tack till alla inblandade!
Herr talman! Jag skulle vilja anknyta till förlängningen på det som riksdagsledamoten var inne på när det gäller samhällets organisation.En sak som jag tycker att det skulle vara särskilt intressant att titta på är var gränssnittet går mellan kommunernas och länsstyrelsens ansvar. I vilket skede ska man träda in, och vilken beredskap har länsstyrelsen för att klara av det ansvaret?Den bild jag har fått av operationen i Västmanland var att man gjorde det på ett bra sätt men att man själv fick uppfinna mycket av metoderna och sättet att hantera den akuta situationen. Det gick bra, och man gjorde det på ett kompetent sätt.Jag vill också poängtera en annan sak. Det grundläggande ansvaret när det gäller räddningsinsatser vid skogsbränder är kommunalt. Då är det viktigt att man också på den kommunala sidan drar slutsatser om hur man kan utveckla samverkan med privata aktörer och statliga myndigheter innan något inträffar och titta på om man kan säkerställa att man i ett givet läge kan förfoga över helikoptrar. Vi har också möjlighet att efterfråga stöd från andra länder, och det kanske är så att man i ett nordiskt perspektiv bör betrakta detta.Det som har inträffat är också en uppmaning till de politiker som sitter i kommunstyrelser och ledande roller att delta i övningsverksamhet.